Herr talman! Hans Wallmark har frågat mig varför Försvarsmakten inte kompenseras 2015 för de höjda arbetsgivaravgifterna för unga. Resultaten i IFAU:s utvärdering av de nedsatta socialavgifterna för unga indikerar att nedsättningen är en ineffektiv åtgärd som inte har haft någon sysselsättningseffekt alls för grupper av unga med svag anknytning till arbetsmarknaden. De unga som är i störst behov av stöd tycks alltså inte ha hjälpts alls av en åtgärd som kostar omkring 20 miljarder kronor årligen. För att bekämpa den höga ungdomsarbetslösheten föreslår regeringen i stället bland annat traineejobb och utbildningskontrakt. När det gäller Försvarsmakten överlämnade regeringen i april en proposition med försvarspolitisk inriktning för perioden 2016-2020. I samband med framtagandet av propositionen nåddes en överenskommelse mellan regeringspartierna och Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna om att den samlade försvarsekonomin under perioden får ett tillskott om ytterligare drygt 10 miljarder kronor. Enligt överenskommelsen kompenseras Försvarsmakten under 2016-2020 för effekterna av förändringarna av arbetsgivaravgifterna för unga. Vidare innehåller budgeten för 2015 redan tillskott till försvaret. Därmed bör förändringarna kunna omhändertas under det halvår som återstår till 2016.

Herr talman! Fru finansminister! Jag gick faktiskt fram till podiet för att se om det var någon del av svaret som var borttappad. Jag trodde att det fanns en sida till, men det fanns bara en sida. Finansministern konstaterade i sitt svar: "Hans Wallmark har frågat mig varför Försvarsmakten inte kompenseras 2015 för de höjda arbetsgivaravgifterna för unga." Sedan följer tre stycken som över huvud taget inte berör den frågan, så den kvarstår. Varför kompenseras inte Försvarsmakten 2015 samtidigt som den här regeringen har för avsikt att kompensera kommuner och landsting för höjningen av ungdomsarbetsgivaravgifterna? Det tycker jag är en relevant och intressant fråga, och jag önskar att vi under de kommande inläggen kan få ett svar på den frågan. Herr talman! Låt mig börja med det som är bra innan jag i fallande ordning går över till det som är dåligt. Jag delar finansministerns och den övriga regeringens synpunkt som har kommit till uttryck här i kammaren ett antal gånger, att den försvarsuppgörelse som har tecknats mellan fem partier är bra. Det är bra i en orolig tid att en bred majoritet av Sveriges riksdag står bakom den inriktningsproposition som vi ska fatta beslut om nästa vecka. Vidare tycker jag att det är bra att medelstilldelningen till Försvarsmakten ökar. Nu börjar vi dock närma oss det sluttande planet där det går från bra till lite sämre. Regeringens grundbud var ju att det skulle bli 6,2 miljarder mer under de kommande fem åren. Samtidigt ökar man ungdomsarbetsgivaravgiften och avkastningskravet på Fortifikationsverket. De 6,2 miljarder som regeringen avsatte är i själva verket värda ungefär 4,4 miljarder. Arbetsgivaravgiftshöjningen kostar Försvarsmakten i runda slängar 260 miljoner kronor per år. Avkastningskravet på Fortifikationsverket uppgår till 100 miljoner kronor per år. Det är alltså 360 miljoner kronor om året som regeringen tar tillbaka med den ena handen samtidigt som man med den andra handen ger ökade anslag till Försvarsmakten. Därför är det bra att vi i god ordning kunde förhandla oss fram till en annan nivå. Nu kommer vi att landa på 10,2 miljarder kronor i ökade anslag till Försvarsmakten under de kommande åren utöver det som låg i anvisningarna, och det tycker jag är bra. I praktiken har vi andra som har varit med och förhandlat kunnat dubblera pengarna till Försvarsmakten. Ungdomsarbetsgivaravgifterna kommer att kosta Försvarsmakten 266 miljoner kronor. För 2015 rör det sig kanske om drygt 100 miljoner kronor. Förra året, som en konsekvens av den oroliga omvärld vi ser och det ökade antalet kränkningar och incidenter som vi ser i Östersjön, valde den dåvarande regeringen att lägga till lite extra pengar. Det handlade för 2014 om 100 miljoner kronor mer per år och för de kommande åren 300 miljoner kronor. De skulle användas för ökad incidentberedskap och för ökad övningsverksamhet. Herr talman! Jag tycker att det är mycket bra. När svenskt luftrum kränks och när vi kan konstatera undervattensverksamhet i Stockholms skärgård är det bra med ökad incidentberedskap och ökad övningsverksamhet. Överbefälhavaren har sagt att de extra pengarna - förra året 100 miljoner och för de kommande åren 300 miljoner - är glasyren på kakan. Att inte kompensera Försvarsmakten för 2015 är, herr talman, att ta kniven och skära bort glasyren, den som hade lagts dit just för att kunna användas för incidentberedskap, just för att kunna användas för ökad övningsverksamhet. Därför är min fråga till finansministern varför man inte kompenserar Försvarsmakten för den höjda arbetsgivaravgiften när man gör det för kommuner och landsting. Om man inte gör det och det kommer att kosta Försvarsmakten 100 miljoner undrar jag varifrån finansministern tycker att Försvarsmakten borde ta pengarna.
Herr talman! Jag är glad att Moderaterna äntligen har svängt i försvarsfrågan. Efter att i åtta år i regeringsställning, eller åtminstone i sju och ett halvt år, huvudsakligen ha använt Försvarsmakten som en kassako för att finansiera olika skattesänkningar är Moderaterna nu beredda att satsa på försvaret. Det är väldigt välkommet. Nu känner vi igen försvarsvännerna i de gamla moderaterna. Det tycker jag är mycket bra. Jag är glad över den överenskommelse som våra partier, och även några andra partier i riksdagen, har fattat om att öka anslagen till försvaret. Jag önskar att det inte hade behövts. Jag önskar att vi hade haft en tryggare omvärld, att vi hade kunnat fortsätta att använda resurserna till annat. Men så som omvärldsläget förändrats är det helt nödvändigt. Därför är jag glad att vi kan avsätta ytterligare resurser till just försvaret. Personligen är jag en varm anhängare av ett starkt svenskt försvar. Jag tycker att det är centralt för Sverige. Vad gäller Försvarsmakten har de ungefär 45 miljarder kronor i sitt anslag. Här handlar det om ungefär 100 miljoner kronor för 2015. I svaret som jag gett till Hans Wallmark säger jag: "Vidare innehåller budgeten för 2015 redan tillskott till försvaret. Därmed bör förändringarna kunna omhändertas under det halvår som återstår till 2016." Därefter är försvaret kompenserat.
Herr talman! Jag måste börja med att konstatera att finansministern smickrar mig genom att beteckna mig som försvarsvän. Det tar jag gärna åt mig. Jag gläder mig också åt att finansministern betraktar sig själv som en försvarsvän. Det bådar gott för framtiden. Dock måste jag konstatera att det parti i Sveriges riksdag som möjligtvis har svängt när det gäller försvarspolitiken inte är Moderaterna utan Socialdemokraterna. Socialdemokraterna som vi mötte i valrörelsen 2010 var ett parti som gick till val med en rödgrön valplattform där man uttryckligen ville dra ned anslaget till försvaret med 2 miljarder. Under de drygt åtta år som jag suttit i Sveriges riksdag, sedan 2006, har jag inte en enda gång varit med om att det från socialdemokratiskt håll lagts fram ett skarpt förslag om mer pengar till försvaret. Om det är något parti som ska hälsas välkommet in i den försvarsvänliga famnen är det i så fall Socialdemokraterna, allra helst om vi går tillbaka och ser på tiden före år 2000, alltså till 90-talets politik. Då, herr talman, var svensk försvarspolitik detsamma som förbandsnedläggningar. Jag kan berätta för finansministern att då lades Skånska flygflottiljen ned. Jag vet det, för jag var kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm, en av många kommuner som drabbades av nedläggningar. Vi kan räkna upp ett antal städer och orter i Sverige som under 90-talet fick se verksamhet avvecklas. Under de åren var socialdemokratisk försvarspolitik detsamma som förbandsnedläggningar. Jag säger därför välkommen, herr talman, till alla de partier som förändras i en försvarspolitiskt vänligare riktning. Finansministern säger att 100 miljoner inte är mycket i en budget som omsluter drygt 40 miljarder. Det kan man tycka. Jag tillhör dock dem som inte tycker att Försvarsmakten, försvaret, i dag har för mycket pengar. Jag skulle till och med kunna säga att de inte ens har tillräckligt. Däremot är jag glad att jag tillsammans med mitt parti har medverkat till - jag vill understryka det - den försvarsuppgörelse som innebär att vi nu får upp nivåerna. Men 100 miljoner är trots allt en peng som Försvarsmakten måste hantera, och den pengen ska ses i ljuset av att vi så sent som för ungefär ett år sedan lade fram ett extra paket just för att kunna hantera incidentberedskapen och övningsverksamheten, som en reaktion på det vi ser i Östersjöområdet och i vårt närområde. Det var 100 miljoner för 2014 och 300 miljoner de kommande fyra åren, med start i år, 2015, för att användas för övningsverksamhet, för att få upp flygplan i luften när vi ser att svenskt luftrum kan vara på väg att kränkas och för att få ut fartyg på vattnet när vi ser att saker och ting händer vid den svenska kusten. Om man nu ska ta bort 100 miljoner vill jag fråga finansministern: Är det incidentberedskapen finansministern tycker att vi kan dra ned på, eller är det övningsverksamheten? Vilken del av Försvarsmakten kan kännas minst angelägen att värna när man ska ta bort de 100 miljonerna? I synen på kommuner och landsting har den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen valt att kompensera. Därför återkommer jag, herr talman, till den grundläggande fråga som jag väckte i min interpellation och som står först i finansministerns skriftliga svar men som sedan inte får något ytterligare förtydligande, nämligen: Varför kompenseras inte Försvarsmakten för de höjda ungdomsarbetsgivaravgifterna när samma regering har för avsikt att kompensera kommuner och landsting? Jag tycker, herr talman, att det är en mycket intressant fråga.

Herr talman! Jag tror att jag ska påminna Hans Wallmark om vad som hände förra våren i Försvarsberedningen. Vi socialdemokrater drev att man skulle öka resurserna till försvaret medan Moderaterna var motståndare till det. Vi hade då högre ambitioner med försvaret men kunde tyvärr inte nå en kompromiss. Jag är glad att vi nu har nått fram till det. Jag tror att det är bra för det svenska försvaret att ha en stabil och bred majoritet som är enig om hur mycket resurser de ska ha samt att vi har en gemensam syn på inriktningen av det svenska försvaret. Särskilt viktigt är det med tanke på den oroliga omvärld som vi just nu ser. Det är bra att Moderaterna har svängt från förra våren då de inte var lika intresserade av att lägga ytterligare resurser på försvaret. Till Moderaternas försvar måste dock sägas att det sedan förra våren hänt en del i vår omvärld som ger ökad anledning att lägga resurser på försvaret. Det är bra att man anpassar sin politik till omvärldsutvecklingen. Det är positivt. Vi socialdemokrater varnade för den utvecklingen redan för ett år sedan. Jag önskar naturligtvis att vi hade haft fel och att utvecklingen hade gått åt ett annat håll. Den bedömning vi gör är att försvaret bör kunna hantera detta i sin budget på drygt 40 miljarder, 40 000 miljoner, men självklart är det upp till Försvarsmakten att hantera frågan. Det är inte lämpligt att myndigheten får exakta riktlinjer från Regeringskansliet om hur den ska hantera sin ekonomi, utan det är Försvarsmakten naturligtvis själv bäst på att bedöma.
Herr talman! Jag önskar egentligen inte några riktlinjer från finansministern. Det hade räckt med en kompensation till Försvarsmakten på samma sätt som kommuner och landsting kompenseras. Det hade dugt fint för mig. Jag satt i Försvarsberedningen, herr talman, och var med om en del av det förpost och efterpostfäktande som finansministern antyder. Det fanns förslag, absolut, men problemet var att den finansieringsmodell som då föreslogs slog mot jobb och tillväxt. Jag tillhör dem som är både en försvarsvän och en vän av svenska jobb och svensk tillväxt. Det är viktigt att hålla det i huvudet. Jag kan glädja finansministern med att de nivåer som Socialdemokraterna och vi andra talade om i Försvarsberedningen nu har överträffats tack vare den uppgörelse som Socialdemokraterna varit med om att sluta med bland annat Moderaterna. Vi kan konstatera att i den delen slutade berättelsen väl. Till det kommer att under dessa år - det inkluderar det som vi förhandlade om i försvarsbudgeten förra året - har det från Socialdemokraterna inte lagts fram några skarpa förslag i riksdagens kammare om ökad medelstilldelning. Det är alltså en sak att tala om det och någonting annat att leverera. Nu är vi med och hjälper till att leverera mer pengar till försvaret. Det tycker jag i grunden är bra. Läget är oroligt. I denna stund sker attacker från rysk sida in i Ukraina. Vi ser också hur luftrum och vatten kränks i Östersjöområdet. Det är ett försämrat säkerhetsläge. Den grundläggande frågan är om kompensation ska ges när man nu höjer ungdomsarbetsgivaravgifterna, vilket i grunden är allvarligt för många företag och svenskt näringsliv i övrigt. Kommuner och landsting ska kompenseras, tycker regeringen. Då är det för mig kuriöst att man säger att det finns en del sektorer som kan klara sig själva, till exempel Sveriges försvar, som är en av landets största ungdomsarbetsgivare. Jag hade tyckt att det varit elegant med en kompensation och inte riktlinjer.
Herr talman! När Hans Wallmark själv tar upp det kan jag inte låta bli att påminna om det lite komiska i att Moderaterna förra våren, när ni satt i regeringsställning och vi förhandlade inom Försvarsberedningen, var stenhårda med att vi var tvungna att vara överens om finansieringen. Vi kom med finansieringsförslag, men ni avslog dem. Sedan hade ni inga egna finansieringsförslag. Ni kunde inte göra upp om vi inte var överens om finansieringen, för ni lyckades inte plocka fram pengarna. Men när ni är i opposition har ni svängt 180 grader. Då vägrar ni att diskutera finansiering och vill inte försöka komma överens om det, utan då är det regeringen som ska ordna finansieringen. Ni har en princip när ni är i regeringsställning men en helt annan princip när ni är i opposition. Det är mycket märkligt. Jag har haft väldigt svårt att förstå den principiella inställningen, eller snarare den totala principlöshet som Moderaterna haft i den här frågan. Vad gäller försvaret är jag glad att vi trots detta har kommit överens. Jag tycker att det är bra att vi har en bred majoritet i riksdagen bakom den här politiken. Tyvärr är det nödvändigt att stärka försvaret och svensk försvarsförmåga. Det har varit viktigt att göra det efter de år då försvaret inte fått de resurser som det i dagsläget behöver. Vad gäller arbetsgivaravgiften för ungdomar kommer försvaret att kompenseras från och med den 1 januari 2016. Regeringens bedömning är att försvaret kommer att klara det halvår som återstår fram till dess med de resurser som det har.